Herr talman! I måndags var jag på banken och fick ett lån för att köpa en fastighet. Jag är nu inte bara husägare utan också fastighetsägare. Vi har alltså haft tomträtt. Och min man och jag är inte ensamma. Det finns inte mindre än 80 854 tomträtter i Sverige. I mitt hemlän finns 3 576. Att tala om att man ville köpa sin tomt av kommunen var ända fram till början av 90-talet en mycket känslig fråga i min hemkommun. Nu har den attityden förändrats. Till och med i det röda Gävle kan man tänka sig att sälja ut tomträttsfastigheterna, men då till högre och högre priser. I en del områden hemmavid fördubblas priset. Det anmärkningsvärda i hela processen är att tomträttsinnehavaren inte får information om att priserna ska höjas. Hade inte jag varit politiker och haft insyn i vad som skulle beslutas i kf i Gävle i måndags hade jag efter den 1 april fått betala betydligt mer för min tomträtt än vad jag nu fick göra. Tomträtter infördes av sociala skäl i början av 1900-talet. Genom att man inte behövde köpa tomtmark utan i stället kunde betala en årlig tomträttsavgäld underlättades för fler att kunna skaffa sig ett eget hem. Det var bra, men funktionen är inte densamma i dag. I dag har det tvärtom blivit så att människor riskerar att tvingas ifrån sina hus till följd av orimlig hantering av tomträtterna från kommunal sida och från statens sida. Det gäller ökningen av tomträttsavgälderna, prissättningen för dem som vill friköpa sin tomt och fastighetsskatten som tomträttshavarna får betala. Synsättet på tomträtter skiljer sig åt mellan kommunerna. I till exempel Göteborg har man trots omfattande protester höjt avgälderna i takt med stigande taxeringsvärden. Regeringen lade i december 1998 fram en lagrådsremiss med förslag till nya regler för beräkning av tomträttsavgäld. Någon proposition lämnades aldrig till riksdagen. Justitieministern har sagt att lagrådsremissens behandling innebar att det kom fram synpunkter som gjorde det angeläget att ytterligare studera effekterna av det föreliggande förslaget och att beredningen av frågan inom Regeringskansliet därför inte har kunnat avslutas. Varför händer ingenting? Varför ska alltid alla frågor som har med äganderätt att göra dras i långbänk? Det är hög tid att tomträttsinnehavarna får erbjudande om att friköpa sin tomt så att valet ligger hos tomträttsinnehavaren. Kanske majoriteten i dag kan svara på frågan vad som kommer att hända med värdeuppräkningen av avgälderna. Ska de beräknas på taxeringsvärdet med årliga värdeuppräkningar? Hur ska då storstadsborna ha råd att bo kvar i sina hus? Det är inte rimligt att tomträttsavgälderna ska fungera som en extra fastighetsskatt. Ge oss besked i dag! Herr talman! Ibland uppstår det frågetecken om var den lagliga gränsen går mellan grannars tomter eller andra fastighetstyper. I dagsläget gäller i första hand de gränsrör, råstenar eller liknande markeringar som placerades i marken när fastigheten administrativt bildades. Idéer är nu på frammarsch om att i stället låta koordinater i ett rikstäckande referenssystem definiera samtliga gränspunkter. En sådan förändring skulle kräva en ny lagstiftning och också en del tekniska och ekonomiska insatser. I betänkandetexten hänvisar majoriteten till att det sedan hösten 2001 pågår ett doktorandprojekt som ska se över förutsättningarna för att införa systemet att bestämma fastighetsgränser med koordinater. Man skriver i texten att man vill avvakta avhandlingen, som ska presenteras våren 2007. Vidare säger man att "avsikten är att Lantmäteriet därefter ska ta ställning till den fortsatta hanteringen av frågan". Jag tycker att det är en något märklig delegering av makt och lagutvecklingsansvar till Lantmäteriet. Det kanske jag också kan få svar på. Vidare kan man i majoritetstexten läsa att det finns en positiv attityd till mitt förslag. Man anser att det finns all anledning att på olika sätt beakta möjligheten att använda ett koordinatsystem när nya applikationer som bygger på information i digital form tillkommer men säger att man inte nu kan ställa sig bakom förslaget och utreda frågan. Detta tycker jag är ännu ett tecken på den här segheten och långsamheten. Det är synd att det ska vara så segt och svårt för Socialdemokraterna att satsa på ny teknik och förenklingar. Vi vet ju att alla gamla handlingar om fastigheter snart finns i digital form och därmed blir tillgängliga via Internet för alla och envar. Alla kartor med aktuella uppgifter om dagens terräng blir också i allt större utsträckning digitala. Det innebär att det skulle gå att åstadkomma utomordentligt stora rationaliseringsvinster i fastighetsöverlåtelse och fastighetsbildningsprocesserna om det fanns en färdig lagstiftning om rättsverkan för fastighetsgränsers koordinater. Jag anser att det ligger i skattebetalarnas och samhällets intresse att snarast hämta hem effekterna av de miljardinvesteringar som genomförs genom utökade digitala databaser med uppgifter om fastigheter och terräng. Elektroniska ansökningsförfaranden, digitala arkiv, GPS, Galileosystemet och e-tjänster bör införas och fullt ut utnyttjas på den svenska fastighetsmarknaden. På det sättet skulle alla transaktionskostnader kunna minska dramatiskt och avgifter och skatter kunna sänkas rejält. Därför har jag föreslagit detta för bostadsutskottet, men där har majoriteten tyvärr sagt nej. Herr talman! Till sist vill jag nämna att det är bra att vi nu äntligen har fått en utredare som ska se över ersättningsreglerna vid expropriation. De nuvarande reglerna, som har funnits sedan början av 70-talet, är verkligen i behov av att ses över. Trots att vi fick ett tillkännagivande har det dröjt två år innan regeringen tillsatte en utredare. Detta är ytterligare ett exempel på hur majoriteten ständigt och jämt ska dra varenda fråga i långbänk - och än en gång har det, som jag sade tidigare, med äganderättsfrågor att göra. Lagutvecklingen på fastighetsrättens område gör majoriteten alltid till långbänksfrågor. När det vankas nya skatteintäkter på fastigheter är dock regeringen snabb i handläggningen. Det finns all anledning att återkomma och diskutera de här frågorna framöver. Fastighetsrätten är nämligen ett viktigt område att reformera för den nya regeringen efter den 17 september! Kristdemokraterna, herr talman, står bakom alla sina reservationer och det särskilda yttrandet. För tids vinning yrkar jag dock bifall bara till reservation nr 1.

Herr talman! Äganderätten är i grunden det finaste jag vet. Äganderätten som den är beskriven bland annat i regeringsformen ska skydda den enskilda människans rätt mot staten och kommunen.

Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som numer ingår i svensk lag, ger ett bra skydd. Trots detta upplever många att de inte har det skydd för sin egendom som de faktiskt skulle kunna förvänta sig. Detta är naturligtvis ett problem. Historiskt sett har det privata ägandet av jord, skog och hus varit både vanligt och betydelsefullt. Alla människor har rätt att äga och förfoga över frukterna av sitt arbete. Staten har en moralisk skyldighet att respektera allas ägande. Ägandet är dessutom grunden för vår gemensamma välfärd. Trots äganderättens betydelse måste äganderätten ständigt försvaras mot politiker som vill inskränka den för att stärka den politiska makten att styra samhället. Exemplen är ganska många. För att ta några har vi expropriationslagstiftningen, förvärvslagstiftningen och den kommunala förköpsrätten. Dessa lagstiftningar vill vi se över eller avskaffa. Förutom den översyn av expropriationsersättningsreglerna som äntligen har kommit i gång vill vi moderater att ändamålen för expropriation ses över. Som Ragnwi Marcelind sade tog det två år efter det att riksdagen fattade beslutet innan utredningen kom i gång. Från vår sida tycker vi att det är en oacceptabel fördröjning. Vi anser att dagens regler är alltför vida och oprecisa. Det är för lätt att ta till expropriation utan att den är påkallad av ytterst angelägna samhällsintressen. Enligt vår uppfattning ska expropriation enbart komma i fråga när synnerliga, viktiga samhällsintressen så påkallar och alla andra alternativ har prövats. Mot bakgrund av detta föreslår vi att en genomgripande översyn av hela expropriationslagen genomförs. Översynen ska i första hand syfta till att begränsa och tydliggöra de ändamål som kan åberopas. Det bör enbart kunna användas för stats eller kommuns ytterst angelägna uppgifter och samhällsåtaganden, däribland värnande om människors liv, hälsa, säkerhet och för skydd av natur och miljö. Det är också mycket angeläget att överväga om eller i vilka fall rätt till expropriation ska kunna användas för enskilda rättssubjekt. Det händer i dag att ett företag får rätt att expropriera ett annat, vilket då ger det ena företaget möjlighet till inkomst och vinst som det exproprierade företaget har förlorat. En annan situation som vi tycker ska belysas gäller frågan när expropriationen skett utifrån ett ändamål och egendomen senare används i annat syfte; kanske ett syfte som den tidigare ägaren själv hade velat genomföra. Vi är medvetna om att lösningen på det senare problemet kan vara mycket svår att finna. Det skulle också kunna övervägas om exproprierad egendom skulle kunna återköpas av tidigare ägare av marken då den som exproprierat inte längre använder den. Som exempel kan ges de stora arealer mark som försvaret exproprierat genom åren, som nu inte längre används och troligtvis kommer att säljas. Det skulle kunna vara på sin plats att den ursprungliga ägaren eller dennes arvtagare gavs möjlighet att återköpa egendomen till ett pris fastställt utifrån en indexuppräkning av den ursprungliga expropriationsersättningen. Naturligtvis finns det många svårigheter med flera av de synpunkter som vi framför, men vi tycker att det vore väsentligt att en utredning tar sig an frågeställningarna och belyser dem så att en översyn av expropriationslagen blir komplett. Jag vill i det här sammanhanget också säga ett par ord om Riksrevisionens redogörelse när det gäller frågan om marklösen, som vissa myndigheter hanterar. Riksrevisionen har pekat på ett flertal punkter som behöver förbättras. Jag vill lyfta fram ett fåtal av dessa, bland annat vill jag peka på det ojämlika förhållande som gäller mellan markägare och staten. Det är viktigt att de myndigheter som har genomgått revisionen förtydligar sitt arbetssätt, till exempel så att en enskild vet att hon alltid har rätt att få ersättning för ombudskostnader, att värderingsgrunderna får en översyn och att det görs en systematisk uppföljning av hur marklösen används. Regeringen bör snarast verka för att de åtgärder som Riksrevisionen anför blir genomförda. Jag vill här också bara tillägga att vi anser att den kommunala förköpslagen avskaffas. Vi är säkra på att det skulle bidra till en sundare fastighetsmarknad. I det här sammanhanget vill jag också säga några ord om jordförvärvslagen. Resterna av bosättningsplikten har inte något avgörande för om det kommer att bo människor i glesbygd eller inte. Den påverkar heller inte om det finns företag i en bygd eller inte. Den är otidsenlig, och det är faktiskt förvånande att vi har regler kvar där staten försöker tvinga människor att bo på en viss plats. Det anser vi om all landsbygd, vare sig det är skogsbruk eller skärgårdsöar. Om vi värnar landsbygden är det helt andra åtgärder som krävs, ett bättre företagsklimat som ger arbetstillfällen och bättre infrastruktur som både möjliggör arbetspendling och företagande. I grunden anser vi att jordförvärvslagen skulle kunna avskaffas, dock finns det en fråga som gör att vi i dagsläget inte är beredda att avskaffa den helt. Det gäller områdena där omarrondering sker. Så länge detta pågår finns det enligt vår uppfattning skäl till att jordförvärvslagen finns kvar. Vi anser därutöver att tomträttsinstitutet, det vill säga rätten för kommuner att nyupplåta tomträtter, ska avskaffas. Man kan alltid utifrån det kommunala självstyret hävda att detta borde vara en fråga för varje kommun. Men här håller inte vi med. Vi anser utifrån den enskildes perspektiv att mark ska upplåtas med äganderätt. För detta har vi flera skäl, bland annat att den framtida avgiften för tomträtter är mycket osäker. Det kan vi ju se med de avtal som skrivs om i nutid och som skapar mycket stora höjningar av avgiften som den som bor i huset får betala. Det ger mycket fördyrade boendekostnader. Därutöver betalar man fastighetsskatt även på en bit mark man inte äger utan hyr. Dessutom anser vi att det är fel att många i dag får betala oerhört stora summor för en egendom, sitt hus, på mark som kommunen äger och som man hyr. När vi sedan kommer till redan upplåtna tomträtter anser vi att alla kommuner bör erbjuda husägarna att friköpa tomten. Det anser vi dock inte ska vara något tvång för kommunerna. Men vi tycker att, så som många kommuner redan i dag har gjort, till och med Gävle som vi hörde nyss, de kommuner som ännu inte har gjort det bör erbjuda ägarna av husen att få köpa tomten. Herr talman! Jag vill även i den här debatten ta upp en kanske udda fråga utifrån det jag pratat om tidigare. Det gäller att kommuner borde ha ett informations och samrådsansvar mot näringsidkare vid större reparationsarbeten på gator och torg. Arbetena kan vara så omfattande att de starkt inskränker en näringsidkares möjlighet att driva sitt företag. Ett exempel kan vara en krog som brukar ha uteservering under sommarhalvåret. Kommunen gräver upp trottoaren till exempel för omläggning av rör, och hela utesäsongen blir förstörd. En näringsidkare kan förlora stora pengar på det. Att reparationsarbete är nödvändigt är självklart, men lika självklart borde det vara att kommunen skulle ha både ett informations och ett samrådsansvar gentemot näringsidkaren för att försöka finna en godtagbar lösning för bägge parter. Jag vill sedan säga några ord om att vi begär att en utredning ska tillsättas som ska titta på frågan om häradsallmänningar. En häradsallmänning är ostyckad mark som tillhör ägarna av vissa fastigheter inom ett härad. Det finns i dag ca 60 häradsallmänningar. Vi är säkra på att i många fall - kanske de flesta - fungerar de utmärkt. Dock finns det fall där de inte gör det. Vi skulle vilja att en utredning tittar på följande frågor: Möjlighet att välja bolagsform för en häradsallmänning. Möjlighet att reglera om hembud för en häradsallmänning. Möjlighet att under vissa förutsättningar kunna lämna en häradsallmänning. Häradsallmänningars upphörande eller ombildande. Vi har inte på något sätt tagit ställning för vad som skulle vara bäst. Dock anser vi att en utredning som tittar på dessa frågor kanske skulle komma fram till ett resultat som kan hjälpa de människor som uppfattar att häradsallmänningar inte fungerar helt utmärkt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1. Självklart står vi bakom våra samtliga reservationer och vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Det handlar om fastighetsrättsliga frågor i dag. Både de motioner som har väckts i frågan och skrivelsen från Riksrevisionens styrelse visar att fastighetsrättsliga frågor ofta handlar om avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen - med tryck på enskilda. Folkpartiets utgångspunkt är att det naturligtvis kan finnas ett stort behov och är viktigt för samhället att kunna planera, men det ska endast i undantagsfall innebära en inskränkning av den individuella friheten och det enskilda ägandet. Tvånget mot den enskilde måste naturligtvis begränsas så långt som möjligt. De regler som finns måste vara väl motiverade när man ger sig på det enskilda ägandet och den enskilda dispositionsrätten. Annars anser vi att befintliga regler ska tas bort och att förslag på regler inte ska införas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 13, men jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer där Folkpartiet är med. Jag kommer inte att beröra dem alla i dag. Vi har ett särskilt yttrande där Folkpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har tagit upp frågan om ersättningsreglerna vid expropriation. Jag säger som föregående talare har sagt, nämligen att det är naturligtvis bra att utredningen har kommit i gång. Men jag ser det som ett förhalande från regeringens sida att man har dröjt närmare två år innan direktiven har lagts fram. Det kommer att ta i det närmaste tre år innan man kommer till resultat i frågan. Det kan inte ens de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet anse vara en rimlig tid. Det går att jämföra med andra utredningar där regeringen verkligen vill ha snabba resultat. Det finns till exempel den pågående tandvårdsutredningen där man på bara några månader kan få fram resultat - naturligtvis med helt andra syften. Hade viljan funnits hade det naturligtvis kunnat gå mycket fortare. I utskottstexten nämns en viss tidsutdräkt. Det får väl ändå ses som ett kraftigt understatement i frågan. Folkpartiet står naturligtvis fast vid sitt tidigare ställningstagande att de ekonomiska ersättningarna ska ske utifrån utgångspunkten ett fullt marknadsvärde vid expropriationen. Det är ändå en tvångssituation för den enskilde. Just med det argumentet vill vi också att den så kallade presumtionsregeln ska tas bort. Vi har tidigare diskuterat att det är helt orimligt att det i det sammanhanget är den enskilde som har bevisbördan. Herr talman! Jag ska ta upp några andra punkter där det enskilda ägandet står i centrum. Folkpartiet anser till exempel i en reservation att jordförvärvslagen ska upphävas. Det beror på att vi anser att den inte fyller sitt syfte. Sedan finns det naturligtvis vissa ideologiska utgångspunkter i frågan. Man ska naturligtvis i princip kunna sälja till vem man vill. Här är det inskränkningar i dispositionsrätten. Då måste det finnas klara motiv för det, och det tycker vi saknas. Det har tagits upp tidigare, men lagen har inte lett till någon ökad bosättning i glesbygd. Det finns inga belägg för det. Det finns farhågor för en ägarkoncentration och obalans mellan olika ägarkategorier, som också togs upp när vi debatterade jordförvärvslagen förra gången. Vi har sagt att det är en konkurrensfråga som i stället borde finnas med i konkurrenslagstiftningen. Frågan om omarronderingar anser vi är viktig, men den kan placeras i annan lagstiftning. Jordförvärvslagen har egentligen inget syfte längre och behöver därför upphävas. I reservation 13 tas frågan om boplikt upp, som jag yrkade bifall till. Den handlar om problemen med omvandling till fritidsboende i framför allt kustsamhällen. I en del motioner har förslag lagts fram om att lösa problemen genom att skapa ett slags boplikt. För att få köpa ett hus ska man förplikta sig att bo i det. Utskottsmajoriteten konstaterar att det är en komplex fråga. Men det är ett vagt ställningstagande. Det borde vara på sin plats att göra ett principiellt ställningstagande i frågan och avfärda boplikten som ett instrument för att skapa levande kustsamhällen. Nu gör man det som jag anser riktiga ställningstagandet att PBL, plan och bygglagen, är ingen väg att gå. Även Plan och bygglagskommittén har kommit fram till att det är en alldeles för komplex fråga att lösa med hjälp av plan och bygglagen. Men i och med att utskottsmajoriteten konstaterar att frågan är så komplex lämnas frågan än en gång obesvarad. Man tar inte ställning. Förra gången var skälet att PBL-kommitténs arbete pågick. Det skälet finns nu inte längre. Herr talman! Jag har utvecklat den här frågan i tidigare debatter. Jag nöjer mig nu med att konstatera att den principiella invändningen är att boplikt är ett alldeles för stort ingripande i det enskilda ägandet - liksom med jordförvärvslagen. I reservation 13 tar vi upp erfarenheter från Norge. Det har gjorts en utvärdering i Norge som har haft boplikt i 75 kommuner. Den konstgjorda marknaden har ur vissa aspekter mycket negativa konsekvenser. Bland annat kan vi konstatera att i och med att marknaden har delats upp har de permanentboende blivit fattigare och de som har fått sina hus klassade som fritidshus har blivit rikare. Det har blivit en obalans i samhällena. Det har blivit en märklig situation där alla kontrollerar om de boende bor där i de sex månader de är förpliktade eller fem, och så vidare. Lösningen för glesbygden över huvud taget och kustsamhällen i synnerhet är en helt annan, nämligen att föra en företagarvänlig politik som ger arbetstillfällen, att infrastrukturen byggs ut, rent konkret vägar, så att det finns förutsättningar för arbetspendling. Dessutom har infrastrukturen i form av bredband stor betydelse för att orterna ska vara ställen där det går att arbeta. Vi har många gånger diskuterat i riksdagen sänkningen av fastighetsskatten. Fastighetsskatten är en stor black om foten för dessa samhällen om man tänker sig att bo där långsiktigt. Det är kanske en lite marginell fråga i sammanhanget, men många av kustsamhällena är beroende av havet och fisket. Även en långsiktigt hållbar fiskepolitik har också betydelse för många av dessa samhällen. Herr talman! Jag tänkte nöja mig med att ta upp en sak till. Det gäller Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen. Där konstaterar styrelsen att det är angeläget att ärenden om marklösen handläggs på sådant sätt att så långt möjligt tillförsäkra fastighetsägaren saklig och likvärdig behandling. Granskningen visar att det finns stora brister och att det är ett ojämlikt förhållande mellan markägare och staten. Här tas bland annat upp behovet av översyn och ersättningsreglerna vid expropriation. Det visar än mer hur viktig frågan är och att den tyvärr har förhalats så länge att den inte kommer att få en lösning. Vi tror att slutdatum är mitten av 2007. Då tycker jag att det blir lite rumphugget när man säger i utskottstexten att man lägger den till handlingarna och när Riksrevisionens styrelse påpekar att det var en så viktig fråga att den borde beaktas av riksdagen. Jag kan bara från Folkpartiets sida säga att vi kommer att följa den här frågan. Visar det sig att de vidtagna åtgärderna inte får de effekter som man förutsätter att de ska få får frågan tas upp i riksdagen igen. Det är det som vi utvecklar i vår motivreservation nr 20, där vi säger att den här frågan är så viktig att riksdagen verkligen måste beakta den. Texten kanske borde ha varit att vi ska följa frågan från utskottets sida.

Herr talman! År 2004 ändrades ledningsrättslagen, och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Det blev lättare för mobiloperatörföretagen att placera master och antenner på platser som de anser vara mest fördelaktiga. Markägare kan nu lättare köras över, och de finns de som har vänt sig eller tänker vända sig till Europadomstolen för att få mastintrånget prövat i förhållande till äganderätten. Moderaterna och Centern, som i detta betänkande slåss för en stärkt äganderätt och inskränkningar i expropriationslagstiftningen, medverkade till den här förändringen i ledningsrättslagen. Det är lite av dubbelmoral, kan jag tycka. Möjligheten att undgå exponering av elektronisk strålning har blivit allt svårare, oavsett var du bor. Även om vi vet vad forskningen anser om strålningsrisken är det fler och fler som har elallergisymtom och som inte kan hitta en frizon där man kan undvika elektronisk strålning. Det finns kommuner som vill inrätta strålningsfria zoner - ett exempel är Bollnäs i mitt hemlän - för att skapa sådana utrymmen, vilket inte är möjligt i dag. Då kommunernas rätt att bestämma mastplaceringen är ytterst begränsad finns det inte så stora möjligheter att tvinga operatörerna att agera annorlunda. Vi kan inte ens tvinga dem att sätta sina sändare på en och samma mast, om det skulle vara en godtagbar lösning. Förändringen av ledningsrättslagen gjorde inte saken lättare. Vänsterpartiet menar nu att det är dags att se över effekterna av den här lagändringen, men vi vill även ge kommunerna större makt att bestämma var master och antenner ska placeras. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 16. Samtliga borgerliga partier ställde sig bakom regeringens förslag angående förändringen i ledningsrättslagen i utbyte mot en utredning om expropriationslagstiftningen. En utredare är tillsatt, men där har inte mycket hänt. Vad regeringen vill är osäkert, och borgerligheten börjar bli otålig. Vänsterpartiet tänker inte verka för de ändringsförslag som finns i de borgerliga reservationerna. Vi anser att förslagen enbart bidrar till ökade markpriser och mer av spekulation. Herr talman! Betänkandet innehåller en rad stora och mindre frågor, och jag ska nu beröra en mindre fråga, men inte desto mindre viktig för turismen i mitt hemlän Gävleborg. Det gäller fäbodbruket. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att fäbodbruket ska bibehållas och stärkas och att det fria skogsbetet ska öka. Tyvärr är betesrätten hotad, då den bygger på dels ägofredslagen, som är otidsenlig och därför föreslås upphöra, dels gammal sedvana. Ett utredningsuppdrag om förutsättningarna för fäbodbruket slutfördes redan 2003, men inget har hänt. Regeringen bör snarast återkomma i frågan samt upprätta en handlingsplan för fäbodbrukets bevarande. När det gäller tomträttsinstitutet anser Vänsterpartiet att det ska finnas kvar. Syftet är att undvika markspekulation, vilket borde leda till lägre produktionskostnader och boendekostnader. Det finns dock problem med hur institutet används, och lagstiftningen tillåter bara långsiktiga avtal utan möjlighet till någon årlig reglering eller indexering av tomträttsavgälden. En sådan möjlighet bör införas, och indexeringen kopplas till KPI eller annan lämplig indexering som följer samhällsutvecklingen i stort och inte den absurda prisutveckling som sker på bostadsmarknaden. I övrigt kan jag konstatera att den borgerliga alliansen även i detta betänkande faller isär på flera punkter. Moderaterna och Centern vill stärka äganderätten av mark och avskaffa tomträttsinstitutet. Det vill inte Folkpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna och Folkpartiet vill avskaffa jordförvärvslagen. Centern och Kristdemokraterna vill skärpa den. Hur den borgerliga politiken i fastighetsrättsliga frågor ska utformas om det blir en borgerlig regering undrar säkert de som lyssnar på detta i kammaren, herr talman.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att skratta, för jag får nästan lite känslor i hjärtat för Owe Hellberg. Han intar som vanligt en oerhört krigisk hållning till både vänster och höger. Det måste kännas oerhört svårt att inte vara hemma i något läger. Men jag hälsar Owe Hellberg välkommen till allianslägret när han har besinnat sig. Han har nu kastat ut en massa påståenden här i dag som jag har väldigt svårt att förstå. När han talar om strålningsfria zoner säger han att kommunerna inte har någon möjlighet att påverka var de här masterna placeras. Nu är det så att kommunerna har möjligheter enligt PBL, och det är just det som håller på att ske hemma i Bollnäs. Både Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun vill starta en frizon för de elöverkänsliga i vårt hemlän. Men vad stupar det på? Det finns inga resurser! Det finns inget stöd från regeringen! Mona Sahlin vill inte ens träffa Frivolten för att diskutera deras framtid. I den regeringen sitter trots allt Owe Hellberg och är med och påverkar. Var lite ödmjuk och gå till Mona Sahlin och be henne åka upp och hälsa på i frizonen! Jag har själv begärt ett samtal med Mona Sahlin och sagt: Snälla, åk till Bollnäs och prata med Frivolten! Nej, hon vill inte ens höra talas om dem. Owe Hellberg har en allvarlig roll. Han säger så här: Den borgerliga alliansen faller isär på flera fronter. Men vem är det som faller isär? Jag har inte sett någon enighet mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet annat än i några enstaka frågor, och det gäller att minimera möjligheter till ägande för människor. Då är ni rörande överens.
Herr talman! Det var en väldigt lång drapa, och väldigt innehållslös. Jag behöver väl inte förtydliga för kammaren att Vänsterpartiet är ett parti med egna åsikter, och vi kompromissar och kommer överens i majoriteten om de beslut vi ska fatta. I det här betänkandet har vi två reservationer. Jag kan konstatera att ni när det gäller jordförvärvslagen driver en helt annan linje än vad Moderaterna och Folkpartiet gör. Varsågod, Ragnwi Marcelind, att ta replik på era alliansbröder och diskutera de här frågorna öppet och offentligt vad ni egentligen vill göra! När det gäller mobilmaster och antenner har vi i Vänsterpartiet tagit till oss det som forskningen säger, men vi tar också till oss vad människor tycker om de här sakerna. Det finns en oro ute i samhället. Det finns många som bevisligen har problem när det gäller elektronisk strålning. Jag har suttit i PBL-kommittén och jobbat med de här frågorna, och det är mycket klart att kommunerna inte har möjlighet att tala om eller fatta beslut om var dessa master ska placeras. I 2 fall av 400 har kommunen fått rätt när man har överklagat, och det är när masterna har hamnat i ett naturskyddsområde eller på något annat ställe. Det har ingen koppling till strålning eller så, om man nu har åsikter om hur de ska placeras utifrån ett sådant tänkande. Där har vi sagt att vi väl får fundera över strålningsrisken också fortsättningsvis, men vi ska ta till vara människors oro. Därför tycker vi att kommunerna ska ha ett större inflytande över var master ska placeras. Det har vi inte lyckats åstadkomma i Plan och bygglagsutredningen heller. Därför driver vi naturligtvis de här frågorna även fortsättningsvis. Så det är nog bra om Ragnwi Marcelind håller sig lite till fakta när hon kommer med sina påståenden.
Herr talman! Det är precis det jag försöker göra. Därför tycker jag att det är väldigt märkligt när Owe Hellberg säger att Vänsterpartiet är ett fristående parti som fattar sina egna beslut och sedan kommer överens med majoriteten om vad som ska beslutas. Vi har ett väldigt tydligt exempel i det här betänkandet, där Owe Hellberg faktiskt reserverar sig till förmån för till exempel fastighetskoordinater. Men efter bearbetning av Socialdemokraterna var ni inte det självständiga partiet som vågade stå för den uppfattningen, utan ni backade. När det gäller elöverkänslighet och trygga zoner för elöverkänsliga så att de ska kunna leva och bo i vårt samhälle har vi väckt en motion nu tre år i rad, som Owe Hellberg har sagt nej till. Där vill vi trygga att kommuner ska kunna bygga just sådana zoner som Frivolten vill bygga uppe i Bollnäs. Där tycker jag faktiskt att det faller tillbaka på Owe Hellberg att tala om varför han inte har stött vårt förslag som fristående parti som inte är beroende av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och som säger sig värna om de elöverkänsliga. När det gäller PBL och de här masterna är det trots allt så att man i kommunerna kan säga nej. Det är faktiskt så. Om Owe Hellberg har en annan uppfattning måste han tala om vad den bottnar i. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi inte målar ut spöken som inte finns. Det finns massor av människor som mår väldigt dåligt, och det är för de människorna vi ska se till att de får en zon där de kan leva och bo. Det är möjligt om det bara skapas resurser och finns en vilja. Vi har mark. Vi har utpekad tomt. Vi har två villiga kommuner i vårt hemlän som inget hellre vill än att starta en byggnation för Frivoltenprojektet. Men det finns ingen som vill gå in och stötta med resurser från statens eller Boverkets sida. Till Boverket har jag också skickat en skrivelse.
Herr talman! Projekt kan ju inte enbart bygga på ekonomiska resurser. Det måste bygga på en lagstiftning som gör det här möjligt. Det kommunerna kan påverka när det gäller master och antenner, och det som det talas om som en risk i plan och bygglagstiftningen, är om det kan falla istappar från en mobilmast eller annat. När det gäller strålningen finns det i princip inga som helst restriktioner. Den kan stå 15 meter från husväggen på ett flerbostadshus eller 25 meter från en förskola. Kommunen har inte en möjlighet att påverka det här i dag. Kommunen kan inte sätta avståndsmarkering eller avståndsgränser för var en mast ska vara placerad. Ta reda på fakta om hur det här fungerar, Ragnwi Marcelind! Det är därför kommunerna ska ha ett mycket större inflytande över masters och antenners placering, och då måste man ändra lagstiftningen. Då räcker det inte att få audiens hos Mona Sahlin och prata om olika projekt där man vill göra saker och ting. Det är lagstiftningen det handlar om. Elektroniska fastighetsmarkeringar över gränser tycker vi är en fråga som man ska jobba vidare med. Men vi kan inte bygga lagförslag i Sveriges riksdag på halvfärdiga doktoranduppsatser. Något mer måste vi nog ha, faktiskt, som underlag för våra beslut. Även om man är ivrig, som Ragnwi Marcelind är i den här frågan, och har vissa kopplingar till lantmäteriet på olika sätt och får en viss information som kanske inte alla andra får, tycker jag att vi ska vara lite mer seriösa i den här kammaren när vi fattar beslut. Det räcker nog tyvärr inte med en doktoranduppsats som underlag för att fatta beslut i den här frågan. Det är en massa juridiska ställningstaganden också.

Herr talman! Jag har egentligen en ganska enkel fråga - eller enkel och enkel - men den är i alla fall kanske något för Owe Hellberg att bita i. Jag reagerade när Owe Hellberg tog upp att våra förslag enbart leder till markspekulation. Jag vet inte om det finns något slags likhetstecken i Vänsterpartiet mellan å ena sidan enskilt ägande och fri dispositionsrätt och å andra sidan markspekulation. Var går i så fall gränsen? Hur mycket kontroll ska egentligen samhället ha för att det inte ska vara markspekulation? Det kunde vara intressant om Owe Hellberg kan förtydliga det uttalandet, om att våra förslag bara leder till markspekulation.
Herr talman! Avskaffande av presumtionsregler, antydningar om att man vid markförsäljning ska ha viss del av avkastningen av kommande verksamhet och en rad andra förslag innebär naturligtvis att markpriserna trissas upp. Självklart är det så. Du får en annan bedömning av markvärdet. Jag, och vi, menar ju att vi ska vara försiktiga med att trissa upp markpriset. Vi ser ju vad det leder till, inte minst i storstadsregionerna, där boendekostnaderna skenar iväg. Man ser inte minst ute i Europa, i våra storstäder, att det här också tvingar människor att lämna sina hem. De kan inte bo kvar. De som jobbar i offentlig service och har låga löner tvingas ut från storstädernas kärnor till ytterområdena. Det kan vara svårt att få tag i arbetskraft. Vi menar att vi naturligtvis ska undvika alla förslag som gör det lättare att spekulera i mark och markpriser.
Herr talman! Jag bara konstaterar att vi har väldigt olika synpunkter, Folkpartiet och Vänsterpartiet, i den frågan. Vi utgår från den enskildes rätt att få full ersättning när man hamnar i en tvångssituation och samhället ändå behöver ta mark i anspråk. En annan fråga gäller det här med boplikten, som jag tog upp i mitt anförande. Har Vänsterpartiet tagit ställning till den frågan? Vi har ju boplikt i jordförvärvslagen, och sedan spekuleras det i några motioner kring att boplikt skulle vara ett sätt att lösa viss omvandlingsproblematik, från permanentboende till fritidsboende, i vissa kustsamhällen. Har Vänsterpartiet tagit ställning i den frågan? Tycker de att boplikt skulle kunna vara en lösning? Eller är Vänsterpartiet också med på vår linje, att det där inte är någon lösning man kan gå på?
Herr talman! Jordförvärslagen är vi naturligtvis för. Vi tycker att möjligheterna till ett aktivt jordbruk och skogsbruk är väldigt viktiga. Där tycker jag faktiskt att borgerligheten får tala om hur de ska ha det. Där är det helt på tvärs. Centern och Kristdemokraterna ska tydligen vara de regionala förespråkarna medan Folkpartiet och Moderaterna ska köpa väljarna i storstäderna. Det kanske är en mix som på något sätt ska locka folk, men det blir inte trovärdigt att hålla på på det sättet. Sedan gäller det boplikten. Nej, vi ska inte ha någon boplikt på det sätt som du beskriver i våra kustsamhällen och så vidare, och det är ju av den enkla anledningen, det behöver vi inte diskutera så mycket, att EU-lagstiftningen gör det omöjligt. Och vi vill inte heller ha det. Vi kan ju inte hindra EU-medborgare från att köpa fastigheter vid den svenska kusten och i skärgården. Det är ganska onödigt att vi håller på och diskuterar det här om man inte vill göra förändringar i EU-lagstiftningen, och det tror jag inte att Lars Tysklind vill göra heller i den här frågan. Där tyckte jag ändå att vi var rätt tydliga i PBL-kommittén. Vi sade att det här inte var en fråga som har med PBL att göra, utan man får titta på andra saker om man vill ha levande kustsamhällen och levande skärgårdar.

Herr talman! Ja, nog behöver det förändras regler. Det behöver till och med göras här i riksdagen när det gäller talarordningen, för jag har inte möjlighet att gå in och begära replik vare sig på Owe Hellberg eller på Folkpartiet eftersom jag inte har stått i den här talarstolen tidigare. Det tycker jag är lite tokigt, herr talman. Men jag skulle ändå vilja ta detta tillfälle att replikera på Owe Hellberg när han säger att även Centerpartiet far med dubbelmoral. Owe Hellberg brukar vara påläst, och jag tror att om han erinrar sig riktigt upptäcker han att Centerpartiet inte var med på den kohandel där man diskuterade ledningsrätt och expropriationslagstiftning. Jag skulle ha tagit en replik på Folkpartiet också, för jag kan inte dela den mening man har i reservation 10 där man säger att alla ägare av skogsfastigheter bör tvingas att ta ansvar för mark. Vi i Centerpartiet menar att alla privata skogsägare i stället bör ges förutsättningar för att bruka sin mark, inte tvingas att sälja till högre penning än vad man behöver, och man bör få bestämma det själv. Vi tycker också att statens innehav av Sveaskog bör säljas ut till de privata. Nu tänker jag prata om äganderätt och om total avsaknad av en ägare till mark. Enligt 2 kap. 18 § första stycket i regeringsformen är varje medborgares egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det är en i mitt tycke mycket tydlig lagtext. Trots det upplever alltför många att man tvingas att avstå mark och att man får lämna ifrån sig nyttjanderätten till sin egen mark och skog. Det är mycket kännbart och dessvärre en mycket okänslig handläggning som ligger bakom, inte minst av statens myndigheter, när man tar mark till vad som man anser är till det fromma för det allmänna. Det må gälla vägar som ska dras över bördig jordbruksmark eller för ägaren värdefull skogsmark som tas, exproprieras, för att användas som till exempel naturreservat. Jag hade så sent som i onsdags kontakt med en skogsägare som nu är i stor konflikt med länsstyrelsen i vårt län. Det här är inte bra. Det handlar om stora ingrepp som direkt berör markägares möjligheter att fortsätta att driva sina gårdar. Det handlar om att man kan tvingas flytta ifrån sina hem. Det handlar om svårigheter vid generationsskifte, exempelvis vid säkerhet för lån. När mark och skog tas för att man anser att det allmännas intresse går före den enskilde då är det oftast mycket stora värden som står på spel. Men det är även problem vid så kallat annat förfarande. Det kan gälla att en ledning ska dras fram, ett mindre intrång. Men om det sker på ett oförnuftigt sätt kan det innebära väldigt stora problem för markägarna. Att använda sig av expropriationslagstiftningen, som den är utformad i dag, är förenat med alltför stora ingrepp, inte minst sker det på ett okänsligt sätt. Därför tyckte vi i Centerpartiet redan för två år sedan, när man skulle tillsätta en utredning, att man skulle ta ett beslut direkt. Det har visat sig att det tog jättelång tid att ens komma i gång med en utredning. Äganderätten är skyddad i grundlagen, men ändå har den i praktiken ett alltför svagt skydd. Centerpartiet anser att äganderätten måste förstärkas. Jag hoppas att den utredning som nu ändå finns ska se över expropriationslagstiftningen så att vi alla över partigränser kan vara beredda att stödja den. Inte minst måste den ekonomiska ersättningen till mark och skogsägare vara väldigt tydlig. Det finns en uppenbar fara i om man ensidigt, som nu, hävdar de gemensamma intressena framför den enskildes äganderätt. Även om det skrivs så vackert i betänkandet att hänsyn ska tas till båda parter gör man inte det i dag. Inte minst riskerar det att leda till en misstro mot rättsstaten, och det kan föra med sig att människor blir uppgivna och i allt mindre grad känner ansvaret för sin egendom och för miljön i sin omgivning. Äganderätten måste stärkas i svensk lagstiftning. Jag vill stryka under det kraftigt från Centerpartiets sida. De möjligheter som det allmänna har i nuvarande lagstiftning att expropriera egendom och därmed inskränka nyttjanderätten måste användas mycket varsamt och med respekt för människor. Inte minst måste ersättningsreglerna ses över så att det vid varje expropriation, som får användas endast när alla andra vägar är prövade, finns klara ersättningsregler som noga måste följas. Ersättningen ska bestämmas i inledningsskede och absolut inte i efterhand. Betalning bör ske omgående för mark och skog. Det här handlar om ekonomin för småföretagare på landsbygden. Herr talman! Den andra fråga som jag vill ta upp är en fråga som jag vid olika tillfällen har påtalat här i riksdagen. Jag har skrivit motioner under alla år och deltagit i debatter med justitieministern, miljöministern och bostadsministern i denna fråga. Det berör alla deras områden - säkerhet för människor, miljön och bostadsområden. Det handlar alltså om ägarlös mark, så kallad herrelös mark. Regeringen har tittat på utredningar och lagt fram ett förslag. Men redan när det lades fram tyckte vi att det blev en väldigt tandlös förändring. Det visar sig att det inte fungerar i dag. Vi har fortfarande så kallad herrelös mark i Sverige. Vi har kunnat följa debatten i massmedier kring detta. I en artikel har vi kunnat läsa: "Det förfallna och ägarlösa bostadsområdet i Hästhagen i Söderfors har orsakat djupa veck i pannorna på justitiedepartementets sakkunniga tjänstemän." Vecken i dessa pannor, eller ännu hellre nya pannor i veck, behövs för att man ska komma till rätta med så kallade herrelösa fastigheter. Den proposition som regeringen lade fram blev väldigt luddig. Än värre har det blivit efter den prövning som gjordes efter begäran från Tierps kommun. Man har gått till domstol och fått svaret nu år 2006: Nej, det finns ingen ägare till den här marken. Ingen har alltså ansvaret för detta ingenmansland med stora förfallna lägenhetshus med ca 150 lägenheter i. Det ser ut som ett fullständigt krigshärjat område, det har jag berättat för er förut. Det har även använts som övningsområde av militärer. Ändå anser staten att man inte har ansvar för området. Området ligger mitt i ett samhälle, omgivet av en villabebyggelse där det bor både barn och gamla. Jag bävar, för jag tror att det kommer att ske en olycka på det här området. Mitt krav kvarstår alltså, herr talman, att staten måste ta ett ansvar för att området blir sanerat. Den socialdemokratiska kommunledningen i Tierps kommun bör naturligtvis ta sitt ansvar, men det är upp till de kommunalpolitiskt förtroendevalda att påpeka det. Stat och kommun måste hjälpas åt. Jag beklagar att ingen av er i bostadsutskottet ställer upp och tar ansvar för detta. Jag antar att det beror på att ni inte satt er in i problematiken, att ni inte varit i kontakt med era partivänner på lokal nivå. Om ni hade varit där och sett förödelsen skulle ni ställa er bakom min reservation. Herr talman! Jag tar mig friheten och hälsar utskottet välkommet på världsmiljödagen den 5 juni i år till Hästhagen i Söderfors där det kommer att vara en stor aktivitet kring detta. Väl mött! Med det yrkar jag bifall till reservation 3 och reservation 17.

Herr talman! Om Rigmor Stenmark inte var med på beslutet om ledningsrättslagen borde Rigmor Stenmark ha ställt sig bakom reservationen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den här frågan. Där vill vi utreda konsekvenserna av att mobiloperatörerna har ännu större möjligheter att göra intrång på enskilt ägd mark men även har ännu större förutsättningar att få sin vilja igenom när det gäller kommunal mark. Det skulle vara intressant att höra varför du inte ställer upp på det. När det gäller expropriation och ägande vill jag naturligtvis framhäva att det är väldigt viktigt med ett kollektivt ägande, att stat och kommun också hävdar sin rätt och sitt ägande. Det ser lite olika ut. När man tittar på till exempel skogsmark och skogsinnehav är i USA, privatismens högborg, det statliga ägandet av skogsmarken betydligt större än vad det är i Sverige. Jag undrar lite grann när det gäller expropriationslagstiftningen vad Centerpartiet egentligen vill. Ni pratar om att man ska ändra regelsystemet och göra det mindre lätt att expropriera privat mark. Samtidigt läser jag i er reservation att det ni egentligen är mest intresserade av är att man ska få mera betalt när man säljer sin mark. Då är min fråga till Rigmor Stenmark: Är det inte risk för att det blir mer markspekulation, mer av höjda markpriser som i sin tur påverkar allt som har med verksamhet att göra, vare sig det är bostäder eller annan typ av verksamhet, att den blir dyrare att bedriva? Priset på mark är ändå ett fiktivt pris. Det är väldigt svårt att prissätta det.
Herr talman! Jag ska glädja Owe Hellberg med att jag tror att han kommer att få stöd för sin reservation av vissa i Centerpartiet. Jag kan gott säga att det finns vissa delade meningar hur långt man ska gå. Bli inte alltför överraskad! När det gäller expropriationslagstiftningen tycker vi att det är oerhört viktigt att man har respekt för båda sidorna. Om man ska dra fram en stor väg, typ E 4, måste det ske på bekostnad av viss mark i landet. Då måste samhället ha möjlighet att få mark. Men det måste ske med respekt för de människor som äger den marken, i allra högsta grad. Där har vi från Centerpartiet en helt annan åsikt än vad Owe Hellberg som representerar Vänsterpartiet har. Vi tycker faktiskt att det är viktigt att det finns enskild mark i Sverige.
Herr talman! Jag har inte påstått något annat. Jag säger också att det är viktigt att det finns både statlig och kommunal mark. Det bör vara en balans i den här frågan. Det påverkar mycket av vårt sätt att leva och synen på en massa saker och frågor i samhället, inte minst allemansrätten. Jag skulle gärna vilja ha exempel på vad i expropriationslagstiftningen som är fel och om Rigmor Stenmark har goda exempel på fall där man inte ska göra en expropriering. Jag skulle gärna vilja höra exempel på det, men vi får aldrig några exempel. Det handlar till syvende och sist om vad man får i ersättning om man säljer marken. Det är det som det handlar om, alltså vad ersättningen blir när jag säljer. Det är tydligt att ersättningsvillkoren är viktigare än det privata ägandet. Det skulle vara intressant att få höra lite synpunkter på det. När det gäller jordförvärvslagen är det bra att Lars Tysklind kommer upp i talarstolen och diskuterar frågan. Det är ju en jättekonflikt i den borgerliga alliansen. Det är bara att konstatera. Moderaterna och Folkpartiet lägger fram ett förslag om att avskaffa jordförvärvslagen. Vad säger då Centerpartiet och Kristdemokraterna? Det verkar vara ärligt och allvarligt menat att man tycker att det är viktigt för glesbygden, att man får levande jordbruk och skogsbruk och att man använder sig av den här lagstiftningen. Ni kan skratta hur mycket ni vill, men det här är en jättekonflikt. Det finns på andra områden. Sådant vill naturligtvis väljarna ha besked om. Vi i majoriteten har faktiskt förändrat lagstiftningen för att stärka det här. Det finns saker och ting som ni diskuterar och vill ändra också. Det var jag intresserad av att reda ut, men det svar man fick än en gång var att EU-lagstiftningen utgör hinder.
Owe, det är inte replik till Rigmor Stenmark där. Kritiken riktades mot dem som inte står i den andra talarstolen.

Herr talman! Jag går upp här i talarstolen för att jag tycker att det behövs ett förtydligande när det gäller Folkpartiets inställning till jordförvärvslagen. Jag ser inget motsatsförhållande mellan Folkpartiet och Centern när det gäller att skapa en levande landsbygd och bevara den. Vi har bara lite olika sätt att se på hur det ska lösas. Jag håller naturligtvis med Rigmor Stenmark när hon säger att man ska ha förutsättningar för att kunna vårda sin skog. Det har vi inte några motsatta synpunkter på. Vi utgår från att människor som har skog är ärliga människor som vill ta till vara sin egendom och gör så i de allra flesta fall, en mycket stor majoritet. Men vi säger när det gäller jordförvärvslagen att vi inte tycker att det är en bra metod för att uppnå de målen. Vi ser inte att krångliga regler kring förvärvet löser frågan. Rigmor Stenmark tog upp en mening i vår reservation som kanske kan kännas lite tvingande. Den hänvisar till det resonemang som vi hade när vi diskuterade under förra riksmötet kring jordförvärvslagen och skogsvårdslagen. Vi sade att vi tror att det är en dålig metod att försöka lösa problemen med skogsklippare genom jordförvärvslagen. Vi menar att om man vanvårdar sin skog är det skogsvårdslagen som ska lösa problemet. Obalansen mellan ägarkategorier är naturligtvis en risk, som Rigmor Stenmark tog upp här. Den frågan tycker vi hör hemma i konkurrenslagstiftningen. Därmed upphör egentligen jordförvärvslagen. Det är detta med omarronderingar som finns kvar, men det har vi också hänvisat till annan lagstiftning. Därför finns det inget berättigande för den lagen. Det är vår syn. I grunden finns inga motsatsförhållanden här. Jag ser inte alls det här som någon stor konflikt inom alliansen.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt, tycker jag, i så fall. Men då tycker jag att ni skulle vara så ärliga att ni strök den här meningen: "Vi menar att man i stället bör tvinga alla ägare av skogsfastigheter att ta ansvar för sin mark."
Herr talman! Ja, det kanske är lite drastiskt uttryckt, men det är med hänvisning till att vi tycker att man ska använda skogsvårdslagen i stället i det här sammanhanget. Jordförvärvslagen är ingen bra metod att lösa problemet med vård av skogen.
Herr talman! Från Centerpartiet vill vi att det ska skapas förutsättningar för enskilda skogsägare att behålla och även köpa in fastigheter i deras närhet för att de på så vis ska kunna stärka sin verksamhet. I dag är det faktiskt svårt att vara skogsägare, att vara markägare, att kunna leva på sina egendomar. Det här måste man från statens sida vara uppmärksam på, om det nu är så att man vill ha en levande landsbygd och om man nu vill skapa förutsättningar för företag, för det här handlar om företag.

Herr talman! Det har blivit mycket ordande här om jordförvärvslagen. Det här är ett område där Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna har enats om en reservation som bygger på motioner från Centerpartiet och Miljöpartiet. Det är ju glädjande att flera sluter upp kring den. Det var väldigt viktigt att det blev en förändring av jordförvärvslagen den dagen den kom för att komma till rätta med skogsklipparna, som köper upp mark utan att ha syftet att det ska vara ett långsiktigt hållbart skogsbruk som man ska ägna sig åt. Vi har reservationen om att stärka ett småskaligt långsiktigt ägande och brukande av jord och skogsbruksfastigheter därför att vi vill stärka jordförvärvslagen. Vi ser nämligen att vi inte kommit riktigt ända fram. Vi tycker att ägarbalansen mellan stora och små företag riskerar att rubbas och att man därför måste se över hur ägarbalansen påverkas. Det som jag främst vill ägna mina minuter åt är en solidaritetsfråga. Jag tycker att ordet solidaritet är det vackraste ord som finns. Här gäller det solidariteten med de elöverkänsliga. Det är en fråga om lika rättigheter. Ett funktionshinder som elöverkänslighet utestänger folk från det sociala liv som vi tycker är fullkomligt självklart att delta i, till exempel att vistas i en sådan här lokal, att åka med allmänna kommunikationsmedel. Det finns mycket som man inte klarar av. Oavsett vad detta beror på - forskarna är oeniga om vad det här är fråga om - är det en otroligt viktig fråga. FN:s standardregler för funktionshindrade handlar bland annat om rätten till en god bostad och ett fullvärdigt socialt liv. Dessa regler måste inbegripa även den handikappgrupp som utgörs av de elöverkänsliga. Jag är ledsen, Ragnwi, men jag hittar inte den kd-motion som du hänvisar till här. Det är möjligt att det har funnits en sådan under tidigare år. Miljöpartiet har också varje år tidigare väckt en motion i frågan. Nu var det en vänsterpartimotion som det för vårt vidkommande passade ganska bra att haka på. Därför har vi en reservation ihop med Vänsterpartiet i den här frågan. Jag skulle kunna tänka mig att vänsterpartister kommer att haka på den, och det har vi ju hört nu. Men även en del folkpartister och kristdemokrater kanske skulle kunna tänka sig att enas över partigränserna i frågan om behovet för den här gruppen. Åtminstone framgick det av en enkät som föreningen Vågbrytaren gjorde inför valet 2002. Blockpolitiken fungerar helt enkelt inte i den här frågan, den finns inte. Det var Miljöpartiet, Vänstern, Kristdemokraterna och Folkpartiet som svarade på Vågbrytarens frågor och gick igenom punkt för punkt. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna ville av olika anledningar inte svara på Vågbrytarens frågor. Av enkäten framgår det att vi partier som svarade var eniga på väldigt många punkter. Jag har protokollet här om det är någon som vill återgå till vad vi sade inför valet 2002. Jag yrkar bifall till reservation nr 16 under punkt 15.

Herr talman! I betänkandet behandlar utskottet motioner om fastighetsrättsliga frågor från den allmänna motionstiden både 2004 och 2005. Även Riksrevisionens redogörelse angående marklösen behandlas, som vi har hört. Många av motionerna känner vi igen från tidigare år. Expropriationsreglerna, som innebär att enskildas egendom kan tas i anspråk för att tillgodose olika samhällsnyttiga ändamål, är något som återkommer i motionerna. En expropriation innebär att en fastighet tas i anspråk för ett allmänt intresse. Beslut om tillstånd till expropriation fattas av regeringen eller, i vissa mindre frågor, av länsstyrelsen. En expropriation får ske bara för vissa bestämda ändamål. En avvägning görs alltid mellan olika intressen för att uppnå en ändamålsenlig hushållning av markresurser. Lagen finns för att det allmänna ska ha möjlighet att göra avvägningar och är ett redskap för stat och kommun att påverka samhällsutvecklingen. Vi har en majoritet i utskottet som anser att det allmänna måste ha möjligheter att göra avvägningar mellan skilda intressen som gör anspråk på ett markområde. Vi anser också att de prövningar och avvägningar som görs uppfyller kraven på rättssäkerhet. När det sedan gäller ersättningsreglerna vid expropriation har utskottet tidigare gjort ett tillkännagivande till regeringen och begärt att det görs en utvärdering för att se hur reglerna fungerar och om de leder till rimliga resultat för den enskilde. Regeringen har tillsatt en utredare som ska göra en översyn av ersättningsbestämmelserna. Utredaren ska komma med ett delbetänkande senast den 31 januari 2007 och där redovisa hur ersättningsbestämmelserna tillämpas. Därefter är det meningen att regeringen ska komma med tilläggsdirektiv för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 juli 2007. Den kommunala förköpsrätten är ett viktigt komplement till expropriationslagen. Förköpslagen är ett av flera instrument som ger kommunerna möjlighet att planera bebyggelseutvecklingen och ta ansvar för den fysiska samhällsutvecklingen. Den uppfattningen delas av en mycket stor del av utskottsledamöterna. Men företrädare för Moderaterna och Centerpartiet vill att äganderätten ska få en starkare ställning gentemot expropriation. Resten av utskottet delar inte den uppfattningen. Skälet till det är att vi anser att det allmänna även i fortsättningen ska ha möjlighet att göra erforderliga avvägningar mellan skilda berättigade intressen. Utskottet anser att dagens lagstiftning uppfyller kraven på att det sker på ett rättssäkert sätt. Herr talman! I frågor om expropriation ser vi att det från Moderaterna och till stor del också från Centerpartiet finns en misstro mot det allmänna. De anser inte att stat och kommun behöver nuvarande redskap för att påverka samhällsutvecklingen. De vill att expropriationslagstiftningen, förvärvslagstiftningen och den kommunala förköpsrätten ska ses över. Och syftet ska vara att undanröja lagarna eller att de ska få en utformning som mer stärker äganderätten. Med undantag för Moderaterna och Centerpartiet finns det en samsyn hos övriga partier om det nödvändiga att kunna kontrollera samhällsutvecklingen på så sätt som lagarna tillåter. Kommunerna har i dag möjlighet att upplåta mark med tomträtt. Det är en gammal bestämmelse som infördes som ett komplement till äganderätten. Kommunerna kan genom att använda tomträttsinstitutet upplåta mark för bland annat bostäder till ett lägre pris än om marken skulle säljas. En del kommuner har efter att de upplåtit mark med tomträtt erbjudit tomträttsinnehavare att friköpa sin tomt. Det är kommunerna som har möjligheterna i sin hand att besluta om mark ska upplåtas med tomträtt och också besluta om marken ska få friköpas. Moderaterna och Centerpartiet anför i en reservation att de anser att kommunerna inte längre ska få besluta om att upplåta mark med tomträtt. De förklarar också tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet att kommunerna inte längre själva ska kunna bestämma om de vill erbjuda friköp av tomter. I andra sammanhang är vi alla överens om betydelsen av det kommunala självstyret, men i markfrågor ifrågasätter de borgerliga partierna kommunernas vilja att på det för medborgarna bästa sättet hantera dessa frågor. Som jag ser det är det helt ideologiska skäl som driver de borgerliga partierna. De förespråkar att utrymmet för privat ägande måste vidgas. Och i reservationen uttrycker sig moderater och centerpartister på följande sätt: "Det är oförsvarbart att på rent ideologiska grunder behålla ett markpolitiskt instrument vars konsekvenser förhindrar ett spritt enskilt ägande." Vi socialdemokrater har inget emot enskilt ägande, men vi ser också värdet i att kommunerna har fortsatt möjlighet att använda sig av upplåtelse med tomträtt. För oss socialdemokrater är det viktigt att kommunerna har instrumenten och möjligheterna att planera boende och samhällsutveckling och att kommunerna har möjlighet att hålla tillbaka boendekostnaderna genom att upplåta mark med tomträtt. Vi har inte heller något emot att kommunmedborgarna kan friköpa sina tomter. Men det är inte något som vi vill lagreglera. Det ska kommunen själv avgöra. Jordförvärvslagen är också ett instrument för markpolitiken och har regionalpolitiska syften. Från Moderaterna och Folkpartiet vill man antingen starkt begränsa eller upphäva jordförvärvslagen. Här är de borgerliga partierna inte överens. Kristdemokraterna och Centerpartiet förklarar i en reservation tillsammans med Miljöpartiet att lagen ska ses över. De befarar att ägarbalansen mellan stora och små företag riskerar att rubbas. De vill stärka ett småskaligt, långsiktigt ägande och brukande av jord och skogsbruksfastigheter. Jordförvärvslagen ändrades så sent som den 1 augusti 2005. Genom ändringen har bestämmelserna om tillstånd till förvärv av lantbruksegendom i glesbygd skärpts. Det har gjorts för att motverka så kallade exploaterande förvärv. För att få göra tillståndsfria förvärv har tiden som en person måste vara bosatt i kommunen där fastigheten finns förlängts från sex månader till ett år. Det har också skett förenklingar så att juridiska personer kan förvärva lantbruksegendom, men bara från andra juridiska personer, med undantag av dödsbon, utan att det behövs förvärvstillstånd. Här finns det från de borgerliga partierna krav på att förvärvsprövningen ska tas bort och på att lagen för att skydda familjedrivna jord och skogsbruk ska förstärkas. Majoriteten i utskottet anser att förvärvsprövningen av regionalpolitiska skäl ska behållas. Utskottet anser också att balansen mellan olika ägarkategorier ska fungera. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av den nya lagen. Vi behöver ytterligare erfarenhet av de nya reglerna innan vi föreslår någon ändring av reglerna. Hur ska man förhindra att permanenthus köps och ombildas till fritidshus? Det finns motioner från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna om att boplikt ska utredas och regleras med stöd av plan och bygglagen. Det finns motioner från Folkpartiet om att tanken på boplikt ska avvisas. Detta är en svår fråga. Vi är alla måna om att våra kust och skärgårdssamhällen och andra eftertraktade områden ska bevaras och bebos permanent och inte omvandlas till områden för fritidsbostäder. Regeringen och Plan och byggkommittén har övervägt frågan, och utskottet ansluter sig till bedömningen att frågan inte kan lösas inom ramen för plan och bygglagen. Vi tror inte på möjligheten att kommunerna i planer ska kunna förbjuda att bostäder används för fritidsändamål. Frågan är mer komplex än så och beror på flera faktorer såsom konjunktur, befolkningsutveckling och utveckling av bostadsmarknaden. Utskottet avstyrker därför motionsförslagen om att permanentboende och fritidsboende ska regleras i plan och bygglagen. Vi väntar på en proposition om fäbodbrukets förutsättningar. Enligt en utredning som lämnats till regeringen och som har remissbehandlats bör fäbodkulturen bevaras och stärkas. Utredningen anser att det behövs lagbestämmelser för att det fria skogsbetet ska kunna fortsätta. Förslagen från utredningen bereds inom Regeringskansliet. Jag kan dela uppfattningen i reservationen från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet om att fäbodbruket är en omistlig del i vårt kulturarv. Jag minns själv mina somrar på Långsbovallen i Hälsingland mellan Delsbo och Järvsö. Det fäbodliv som jag där fick uppleva har gett mig mycket, och jag vill också att detta kulturarv ska finnas kvar. Utskottsmajoriteten och reservanterna vill samtliga säkra fäbodbrukets fortbestånd. Skillnaden är att vi som utgör majoriteten litar på att regeringen som man lovat kommer med en proposition, och reservanterna vill göra ett tillkännagivande om samma sak. Vi har också behandlat lagen om ledningsrätt och lagen om herrelösa fastigheter. Det är två rätt nya lagar som har gällt från 2004 och 2005. Här anser utskottsmajoriteten att det är för tidigt att nu analysera konsekvenserna av lagändringarna eller att säga att lagarna är otillräckliga. Därför avstyrks motionerna. En fråga som återkommer i motionerna är om det behövs någon lag som reglerar att kommuner och andra ska ha en plikt att samråda med fastighetsägare och näringsidkare om kommande markarbeten. Vi delar uppfattningen att det är värdefullt att kommuner och andra informerar och samråder om kommande markarbeten. Men utskottsmajoriteten anser inte att det ska behöva regleras i lag. I praktiken är det också vanligt att kommunerna informerar och samråder. Reservanterna visar här återigen ett misstroende gentemot kommunernas sätt att hantera kommunmedborgarna. Ett förslag som vi inte har behandlat tidigare är tanken att fastighetsgränser ska kunna bestämmas med hjälp av fastighetskoordinater i stället för som i dag med fysiska gränsmarkeringar i form av gränsrör, råstenar och dylikt. Detta är en fråga som har aktualiserats av Lantmäteriet i olika sammanhang. Det pågår också ett doktorandprojekt som finansieras av Lantmäteriet och som syftar till att man ska se över förutsättningarna för att bestämma fastighetsgränser med hjälp av koordinater. Denna avhandling beräknas vara klar under våren 2007. Tanken är att Lantmäteriet därefter ska ta ställning till hur man ska gå vidare. Motionen från Kristdemokraterna är intressant, och det finns skäl att anta att fastighetsgränser i framtiden kommer att baseras på digital information på samma sätt som kartor och fastighetsdata i stor utsträckning har digitaliserats. Utskottets majoritet är intresserad av fortsättningen men vill invänta resultatet av det pågående projektet och Lantmäteriets åsikter i frågan. Till sist frågan om marklösen. Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Riksrevisionen har i sin rapport uppmärksammat att det kan vara ojämlika förhållanden mellan en myndighet och en fastighetsägare i samband med marklösen. Med anledning av Riksrevisionens granskning har regeringen i regleringsbreven för i år ställt krav på att Banverket, Vägverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser som de hittills har gjort och vad de avser att göra utifrån Riksrevisionens påpekanden. Det uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år. Med hänsyn till de redogörelser som begärts och den utredning som tillsatts för att göra en översyn av ersättningsbestämmelserna enligt expropriationslagen anser utskottet att Riksrevisionens redogörelse inte ska föranleda någon åtgärd från riksdagens sida utan den läggs till handlingarna. Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag vill fråga Lilian Virgin om översynen av ersättning vid expropriation. Har Lilian Virgin några upplysningar om varför det dröjde så länge innan den kom i gång? Vad var svårigheten? Vi är nog ganska överens om att det tagit orimligt lång tid. Nu ska ett delbetänkande komma i början på år 2007, och man ska vara klar i mitten av år 2007. Då har det ändå gått över tre år innan det är färdigt. När man drar ut på tiden med utredningar kan man misstänka att det egentligen är någonting som regeringen inte vill göra. Det är väldigt olyckligt. Vi hade ändå en överenskommelse att det skulle göras. Det är en viss brist på respekt för ett tillkännagivande från riksdagen. Det måste även i detta fall vara så att regeringen så skyndsamt som möjligt ska effektuera riksdagens beslut. När det gäller frågan om friköp av tomträtter kan man naturligtvis diskutera kommunalt självstyre. Från Folkpartiets sida ställer vi helt upp på det kommunala självstyret i frågan. Det får vi mer se som en principiell diskussion. Från Folkpartiet kommer vi även på kommunal nivå att agera i den frågan. Det måste vara en rättighet att få köpa loss sin tomträtt. Det är en långsiktighet i detta. Det finns egentligen inget skäl till varför det ska vara tomträtter. Om det är bestämt att det inte ska vara någon ändrad markanvändning är det bara en oförutsägbarhet för den enskilda om man inte har rätt att köpa fri sin tomträtt. Vi får se det som en principiell diskussion. Vi för även principiella diskussioner i andra frågor. Det kan gälla omvandling av hyresrätter till bostadsrätter och så vidare. Jag tycker att det även hör hemma i riksdagen att föra den typen av diskussion.
Herr talman! Vi var överens om att det var ersättningsreglerna som skulle utredas. Vi skulle se på hur de slår och vad man skulle göra åt det. Vi har från vår sida varit lika angelägna som ni andra om att utredningen ska komma i gång. Vi har sinsemellan haft kontakter. Det har också föranlett kontakter med departementet som har arbetat fram riktlinjerna. Jag har inte något exakt svar på varför det har tagit tid. Det är helt enkelt så att frågan är komplicerad. Nu när direktiven är fastställda måste vi låta utredningen ta sin tid för att svara på frågorna. När det gäller friköp av tomträtter förstod jag inte riktigt frågan. Min principiella inställning är att det är kommunerna som beslutar om att inrätta tomträtter. Det kan de göra för att de kanske vill hålla bostadspriserna nere i ett område. Likadant är det när det gäller friköp av tomterna. Det är helt enkelt kommunerna som ska ha avgörandet i sin hand.
Herr talman! Det sista får jag hålla med om. I sista hand är det naturligtvis kommunerna som får fatta det beslutet. Men jag tycker ändå att det finns ett utrymme för att föra en principiell diskussion om ägandet och den enskildes rätt. Det är bara att konstatera att Lilian Virgin inte har andra upplysningar än vad vi har fått när vi har försökt att få svar från justitieministern i frågan. Det har egentligen varit väldigt oklara svar. Det är bara att beklaga. Det går inte att vrida tiden tillbaka. Den förlorade tiden på två år är den stora stötestenen. Jag ska ta upp frågan om boplikt som vi har diskuterat här några gånger. Även Owe Hellberg hade en liten diskussion om det. Det står att PBL-lagstiftningen inte är en väg att gå. Jag tycker att det är väldigt bra att man har kommit fram till det och sätter en punkt i den frågan. Vad vi eftersträvade var att också sätta en punkt i frågan över huvud taget. Nu står det inget om EU-lagstiftningen i utskottstexten. Det kanske det borde göra. Det räcker inte med att bara konstatera att det är en komplex fråga och lämna den till framtiden. Man kan även ställa sig bakom det principiella ställningstagandet. Boplikt kan egentligen inte någonsin vara ett bra sätt att ta sig fram. Det är en alldeles för stor inskränkning av det enskilda ägandet. Vi har ändå erfarenheter från andra länder att det inte har fungerat. Därför borde vi avfärda den tanken väldigt tydligt. Kan vi sedan göra det med hjälp av EU-lagstiftningen kan det vara bra i sig. Jag tycker att vi kan ta en principiell ståndpunkt i den frågan.
Herr talman! Det vi har behandlat i betänkandet är om vi i plan och bygglagen ska kunna reglera boplikten. Det är vi överens om att vi inte ska göra. Om Lars Tysklind vill ha min principiella ståndpunkt i frågan om boplikt tror inte jag på att det är möjligt att reglera det över huvud taget. Det är andra saker som man får ta till för att stimulera att människor kan bo kvar i sina områden och att inte penningstarka människor kommer och köper upp fastigheterna. Det är nog andra saker som måste göras. Men boplikten i sig tror jag inte är en framkomlig väg. Det visar också erfarenheter från Norge. Det är inte den bästa lösningen.

Herr talman! Man skulle vidga utredningen av expropriationslagen om man tittade på mer än bara ersättningsreglerna, Lilian Virgin. Det handlar om syftena, vilka som kan expropriera och vad som kan ske vid ändrat syfte. Vi tycker också att man skulle titta på att utreda förutsättningarna för återköp. Det är en fråga som är ganska aktuell i samband med all försvarsmark som inte längre används. Jag har bara en kort fråga. Varför kan ni inte ha ett intresse av att man gör en bred belysning och tittar på de frågorna? Jag hade också tänkt att ta upp lite om boplikten. Men det gjorde Lars Tysklind. Jag tänker i stället tala om informations och samrådsansvaret mot näringsidkare vid markarbeten. Lilian Virgin säger i talarstolen att det inte är ett problem. Utifrån en makroekonomisk synvinkel är det absolut inte något problem. Men det finns en hel del små näringsidkare som berörs. Det kan vara ett litet kafé eller en krog, som jag nämnde i talarstolen, som drabbas oerhört hört och tappar väldigt mycket inkomster. Där hade man kanske kunnat finna en lösning om man bara hade information och samråd. Det är en hel del kommuner som slarvar med det. Skulle det inte kunna vara så att man ökade kravet på att man ska ha information och samråd i just de här frågorna?
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är det en ordentlig prövning av expropriationslagen. Det är regeringen som fattar beslut, och i vissa fall i mindre frågor är det länsstyrelsen som gör det. Vi tycker att de regler som finns och de lagar som gäller är tillräckliga. De ska självklart tillämpas på det sätt lagen avser. Det ställdes också en fråga om återköp av Försvarsmaktens mark. Som vi nu ser har det på många ställen blivit försvarsmark ledig, om jag uttrycker mig så. Det brukar finnas ett kommunalt intresse att köpa upp den marken. Försvarsmarken ligger ofta väldigt väl i anslutning till samhällena. Det finns ett allmänt intresse att marken ska användas för bostadsbebyggelse eller andra ändamål. När det gäller information och samråd med näringsidkare har vi tagit upp den frågan väldigt många gånger. Det vanliga är att kommunen eller vem det nu är som ska göra åtgärderna informerar fastighetsägaren. För fastighetsägaren borde det vara naturligt att man informerar också den näringsidkare som han hyr ut lokaler till. Min förvåning är att ni inte kan lita på kommunerna utan att ni måste ha en lag på det här området. Jag läste i er tidning, Allianstidningen som ni kallar den. Där står det under rubriken ekonomisk politik för tillväxt att ni är överens. Det står: Stärk det kommunala självstyret! Det verkar inte som att bostadsutskottets borgerliga ledamöter har fått del av det som har presenterats där och som ska ligga till grund för det gemensamma valmanifestet.
Herr talman! Vi har tagit del av alliansens skrifter. Vi tycker att det kommunala självstyret är väsentligt. Men det är inte så att vi inte kan tycka att man ibland måste ha övergripande lagstiftning för att enskilda i hela Sverige ska behandlas någorlunda lika. Information och samråd i samband med markarbete är ju en ganska liten fråga. Lilian Virgin säger att många kommuner informerar. I många fall består den informationen av att man sätter upp en lapp någonstans. Man har ingen dialog. Och som jag sade kan detta drabba enskilda näringsidkare ytterst hårt. Lilian Virgin pratar om att kommunen köper upp försvarsmarken. Många gånger var det ju kommunen som ägde marken som blev exproprierad. Som lagstiftningen ser ut i dag ska försvaret sälja marken när den inte längre används. Jag satt i en utredning där man tittade på de här frågorna. Nu hade inte jag samma åsikt i den här frågan som majoriteten i utredningen. Jag tycker att det vore på sin plats - det är lite hederligt - att fråga den som tidigare ägde marken om man är intresserad av att köpa tillbaka den. Det är inte säkert. Man har kanske flyttat beroende på att det inte gick att få någon utkomst där man bodde när man inte hade någon mark kvar. Jag tycker att det vore ärligt mot den som en gång utsattes för det här ingreppet. Det är ändå ett väldigt stort ingrepp att bli av med sin mark.
Herr talman! Jag tycker att man kan märka och förutsätta att kommunerna är måna om sina näringsidkare och sina invånare. Man ska inte behöva reglera detta i en lag. Det är lite knepigt att det är Moderaterna som yrkar på ytterligare lagar. Sedan gällde det den försvarsmark som är inköpt och sedan ska säljas. Det var intressant att höra att Ewa Thalén Finné har suttit i en utredning och tydligen hävdat de här sakerna och inte fått gehör för dem. Vi anser inte att det är en bra och framkomlig väg att ha en automatisk rätt till återköp. Man måste bedöma hur marken ska kunna användas.

Herr talman! Jag skulle vilja stryka under det som övriga borgerliga ledamöter har påtalat om expropriering, men jag tänker inte ställa några ytterligare frågor om det. Jag vill återgå till herrelösa fastigheter. Regeringen beslutade våren 2005 om ändringar på det området. Det skulle motverka uppkomsten av herrelösa fastigheter. Man skrev en lagtext som egentligen fanns redan tidigare, det vill säga att man skulle kunna utse en god man. Man trodde att det skulle kunna göra att det definitivt blev möjligt att ta hand om herrelösa fastigheter. Men i praktiken har det inte blivit så, Lilian Virgin. Det finns tydliga exempel på det. Det är inte bara i Tierps kommun som det är så. Den har gången har både Centerpartiet och socialdemokrater i utskottet motionerat om att man anser att någon måste ta ansvaret för saneringen av industrifastigheter och fastigheter som har blivit utan ägare. Då undrar jag varför Lilian Virgin och kamraterna i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kan fatta ett direkt beslut om att de här fastigheterna verkligen ska saneras.
Herr talman! Det är viktigt att det sker en sanering. Ingen tycker om att det finns sådana här bostadsområden. Det är inte länge sedan vi antog den här lagen. Det var inte regeringen utan riksdagen som fattade det här beslutet. Nu säger Rigmor Stenmark i sin reservation att lagen är otillräcklig, men hon säger också att hon vill att staten tar det huvudsakliga ansvaret. Den här frågan har varit uppe många gånger förut: Hur mycket pengar finns det anslaget för att man ska kunna sanera sådana här fastigheter? Förmodligen är det otillräckligt. Det har diskuterats här i riksdagen, men inte i vårt utskott utan i miljö och jordbruksutskottet. Vi har inte mer pengar till detta nu. Jag tror också att kommunen och staten måste ta ett gemensamt ansvar när det gäller sådana fastigheter som Hästhagen i Tierp. Jag tror inte att vi i en lag kan reglera vad som ska gälla just där. Det är ett stort problem. Det håller vi alla med om. Men det måste man lösa på annat sätt, och det får kommunen och staten försöka att resonera om.
Herr talman! Det är just det jag säger. Varför tar inte staten det ansvaret? Varför resonerar inte staten med kommunen? Kommunen tar ansvaret. Det är en socialdemokratiskt styrd kommun, och den tar ansvaret och vill inget hellre än att resonera med staten om den här frågan så att den blir löst. Det är ett absolut krav från Centerpartiet att man måste lösa den här frågan. Jag har funderat på om den här motionen har hamnat i fel utskott. Den borde kanske ha hänvisats till miljö och jordbruksutskottet. Det finns statliga resurser som kan användas för att sanera miljöfarliga fastigheter. Jag frågar mig om vi i utskottet kanske har gjort fel. Inte heller jag har uppmärksammat det. Vi borde kanske ha skickat den här motionen till miljö och jordbruksutskottet. Vad tror Lilian Virgin?
Herr talman! Ja, det handlar ju väldigt mycket om pengar och resurser för att åtgärda de här sakerna. Jag kan hålla med om det. Men nu har vi behandlat det, och jag svarar utifrån det. Det är bra att Rigmor säger att detta är en s-kommun och man verkligen jobbar för att lösa problemet. Vi får väl motionera igen till ett annat utskott. Jag tror också att vi ska hjälpas åt allihop. Den här frågan behöver lösas.

Herr talman! Det finns ett par frågor som jag gärna skulle vilja justera för protokollets skull. Det gäller bland annat tomträtt. Jag vet inte om det var en medveten vinkling eller ett missförstånd från Lilian Virgins sida, men om man läser reservationen står det väldigt tydligt att det enligt vår mening är önskvärt att tomträttshavarna i alla Sveriges kommuner erbjuds att friköpa sin tomt. Det handlar alltså inte om att köra över det kommunala självstyret, utan det handlar om att alla människor ska ha samma möjligheter utifrån ett rättviseperspektiv. Jag kunde köpa ut min tomt till ett visst pris därför att jag var politiker och insatt i frågan. Jag vet att efter den 1 april blir det över 10 % dyrare för dem som inte hade samma kännedom som jag, och det tycker inte jag är riktigt. Det gäller också frågan om boplikt där Lilian Virgin säger i sitt anförande att Kristdemokraterna motionerar och vill ha boplikt. Det är alltså en enskild motion. Tänk om vi, när vi håller våra anföranden, skulle ta upp alla enskilda motioner som av och till kommer från socialdemokratiskt håll. Jag vill att det ska vara tydligt i protokollet. Boplikt handlar framför allt om att främja att människor kan bo kvar på platser genom helt andra åtgärder, genom näringslivsfrågor, arbetsmarknadspolitiska frågor och infrastrukturfrågor, som Lars Tysklind också tog upp här. Sedan vill jag fråga Lilian Virgin vad som egentligen menas när man inte vågar ta ställning för att vi ska ha en utredning utan säger att avsikten är att Lantmäteriet ska få ta ställning till den fortsatta hanteringen av koordinater. Jag tycker att det var lite svagt med anledning av att det fanns en så öppen diskussion i utskottet och att alla ställde sig så positiva till det här förslaget. Jag hoppas att den frågan ska ligga fast och att ni kan komma tillbaka med den. Vad menas med att Lantmäteriet ska bestämma i den här frågan?
Herr talman! Jag har läst i reservationen att det står att det är önskvärt att man ska erbjudas att friköpa sina tomter och att alla ska ha samma möjligheter, men jag förstår det inte. Tycker Ragnwi Marcelind då att vi ska ha en lag där det ska skrivas in att det är önskvärt? Jag tror nog att kommunerna kan hantera de här sakerna, och då räcker det med det. När det gäller boplikt sade jag att det var en motion från kd. Jag sade också att det var en s-motion. Och jag sade att detta med boplikten var en knepig fråga. Jag har alltså inte alls varit oärlig på den punkten - inte på någon punkt, förresten! Jag tror också att det behövs andra åtgärder. Det räcker inte med att reglera i någon lag och säga att folk inte får bo här eller där. Det tror jag inte. Den sista frågan gällde Lantmäteriet. Det är ju så att Lantmäteriet har initierat att en doktorand ska se på det här i ett forskningsprojekt, och de betalar det. Sedan är det meningen att Lantmäteriet måste ta till sig det. Lantmäteriet är ju också expertmyndigheten, så det är inte alls konstigt att de, precis som de har gjort tidigare, har initierat det här på flera olika sätt. Nu tar de det här steget, och sedan får de återkomma om det. Jag sade också att vi är positiva till det och tror att det är någonting som kommer för framtiden. Men vi ska inte tillsätta någon utredning nu innan vi vet vad doktorandbeskedet ger.
Herr talman! Jag kan intyga att Lilian Virgin inte är någon oärlig person utan en mycket trovärdig person! Men vad jag ville få fram var om man på något sätt försökte vinkla eller missförstod inriktningen i de här motionerna. Lilian Virgin säger att kommunerna kan hantera tomträttserbjudanden om att köpa loss tomter. Uppenbarligen kan de ju inte det. I min kommun, som har varit röd i 80 år med Socialdemokraterna vid makten, har uppenbarligen inte mina kamrater i kommunen haft samma möjlighet som jag att köpa ut sin tomträtt nu innan det här beslutet kom 1 april, därför att det inte har gått ut något erbjudande. Vi har inte fått något erbjudande. Det här luskade vi ut ändå. Det är det jag menar. Detta pekar tydligt på att det behövs ett annat system, där alla faktiskt ställs inför frågeställningen: Vill ni köpa ut er tomträtt? Där tycker jag att kommunen ska vara mer aktiv, och jag hoppas verkligen att vi ska få se ett större intresse också från Socialdemokraternas sida i den här frågan, eftersom rättviseperspektivet och de aspekterna ju i alla fall enligt tradition är viktiga frågor för socialdemokratin. Frågan om fastighetskoordinater behöver vi inte diskutera längre. Jag kommer naturligtvis, herr talman, om jag är tillbaka här i kammaren efter höstens val, att driva den här frågan vidare och tycker att det känns intressant med alla idéer och tankar som innehåller nytänkande. Det är det som den här kammaren och den här regeringen skulle behöva. Nu hoppas vi på en ny regering, som vi vet har mycket nya idéer och tankar, och då kanske vi kan få se på en annan politik i samhället och andra resultat - effektiviseringar som kan göra att vi sparar pengar för att satsa dem på annat.
Herr talman! Jag vill förtydliga att det när det gäller frågan om man vill sälja tomträtter eller inte måste vara kommunen som avgör om det är lämpligt eller inte. Sedan håller jag med Ragnwi Marcelind om att om kommunen bestämmer sig för att sälja ut så är det självklart viktigt att den informationen går ut till kommunmedborgarna och tomträttsinnehavarna. Där finns det ingen skiljaktighet. I det kommande valet vet vi bra mycket om vad vi vill med vår bostadspolitik - den är väldigt viktig för oss - medan vi vet att det på den borgerliga sidan spretar åt alla håll.